Fru talman! Vi har nu att behandla proposition 37 om en utbyggnad av den tekniska högskoleenheten i Luleå. Jag kan till att börja med konstatera att vi i Luleå är ganska tillfredsställda med att utbyggnaden av den tekniska högskolan sker i den takt som fastslås i propositionen. När man skall starta en högskola från början och framför allt på ett nytt ställe är det många av dem som deltar i planläggningen som menar att man skall ta de chanser som finns att försöka komma in på nya linjer vid uppläggningen av undervisningen. Det är också vad som sker när det gäller högskolan i Luleå. Man vill redan från början se till att den får en annan karaktär än t.ex. tekniska högskolan i Stockholm. BI. a. flyttas sektionen för bergsvetenskap till den nya högskolan. Den sektionen skall där delas; det skall bli en linje för mineraloch prospekteringsteknik och en för bergoch anläggningsteknik. Då utredningen sändes på remiss uttalade en rad remissinstanser att man borde bygga ut ytterligare så att man finge en biträdande professur i bergmaskinteknik. De som varit inne på den linjen är Svenska bergsmannaföreningen och Svenska gruvföreningen, och universitetskanslersämbetet har ställt sig bakom detta förslag. Man menar att det föreligger speciella förhållanden när det gäller gruvoch bergshanteringen. Vi vet ju att det alltid är besvärligare att utöva en teknik under jord med alla de risker detta medför i form av buller, avgaser från motorerna och den dammbildning som är förenad med behandlingen av berg. Man menade att det borde tillsättas en forskningstjänst, framför allt i bergmaskinteknik, för att tillvarata alla de möjligheter som finns att utveckla maskinerna så att de blir anpassade till människorna. Alla vet att det är svårt att få frontarbetare till gruvorna. Trots att det finns många tusen arbetslösa i Norrbotten annonserades för några veckor sedan i hela den svenska rikspressen efter bergsarbetare till Kiruna. Just till bergsfronten är det svårt att få arbetare; det är bullret och framför allt dammet som avskräcker. Från gruvteknikens område framhålls att enda utvägen är att söka få fram maskiner som kan betjänas på avstånd genom något slag av fjärrstyrning. För detta fordras konstruktörer, och det är vad vi motionärer har velat framhålla. Många arbetsmiljöproblem inom gruvhanteringen skulle kunna lösas genom forskning på detta område. Därför är det inte en teknisk fråga utan en arbetsvetenskaplig angelägenhet att få en forskning till stånd. Om institutionen flyttas från Stockholm, där man har haft små möjligheter till praktiska studier, till Luleå där det finns gruvor i både Västerbotten och Norrbotten, borde det bli rika möjligheter att på ort och ställe bedriva en forskning som vore till gagn för gruvhanteringen. Bakom motionen står riksdagsmän från fyra partier representerande framför allt Västerbottens, Norrbottens, Uppsala och Kopparbergs län. Utskottet har inte velat biträda förslaget utan anser att den förstärkning och uppbyggnad som nu sker är tillräcklig. Jag har ingen möjlighet att få riksdagen med på någon annan linje än utskottets, men eftersom vi har universitetskanslersämbetet bakom oss, hoppas vi kunna återkomma i frågan. Då den föreslagna professuren skulle inrättas från den 1 juli 1974 kan frågan lösas även om den behandlas först vid nästa års riksdag. Men det vore bra om denna forskning och utbildning kommer med redan från början vid tekniska högskoleenheten i Luleå. Jag hyser den förhoppningen att detta ärende nästa gång kan bli föremål för remissbehandling så att utskottet får bättre möjligheter att ta ställning. Jag ber att i övrigt få instämma i utskottets förslag.
Fru talman! Bara några korta kommentarer i anledning av dessa två anföranden. Riksdagen har att ta ställning till ett förslag, som innebär en mycket kraftig utbyggnad av den högre tekniska utbildningen och forskningen i Luleå. Herr Gustafsson i Byske tar upp frågan om den högre tekniska utbildningen i Skellefteå. Organisationskommittén har ännu inte lagt fram något förslag på den punkten, och jag tycker knappast det finns någon anledning att dölja att vi vid vårt besök i Luleå fick ett intryck av att just denna fråga är utomordentligt komplicerad; organisationskommittén vill i och för sig försöka tillmötesgå de framställda önskemålen men har hittills inte fått klart för sig hur man i så fall skall gå till väga. I utskottet har rått enighet om att man inte kan tillmötesgå dessa önskemål, eftersom det inte finns något underlag från organisationskommitténs sida för vare sig positivt eller negativt ställningstagande. Herr Dahlberg tar upp frågan om en biträdande professur i bergoch gruvmaskinteknik. Inte heller den professuren har aktualiserats av organisationskommittén, och utskottet har inte kunnat finna några skäl att frångå den samlade bedömning som Kungl. Maj:t har gjort på denna punkt. Vi skall inte heller här glömma att det är en utomordentligt omfattande utbyggnad som nu sker.
Fru talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottets ärade talesman inte har anfört någonting som motsäger den tolkning av utskottets skrivning som jag gjorde.

Fru talman! Bakgrunden till såväl motionärernas som reservantens ställningstagande till den proposition och det betänkande som föreligger om stöd till kollektiv skogsteknisk forskning är att vi anser att profitoch lönsamhetstänkandet har fått alltför stort utrymme på bekostnad av andra mycket väsentliga ting. Vi ställer oss över huvud taget synnerligen tveksamma till denna sammanblandning av privatkapitalistiska intressenter och den forskning som måste ha till uppgift att vara till nytta för hela samhället och för massan av medborgare. Denna tveksamhet grundar sig framför allt på det faktum att om det skall bedrivas forskning som har människornas och hela samhällets bästa för ögonen måste denna forskning obönhörligen komma i konflikt med kortsiktiga vinstoch exploateringsintressen. Erfarenheter från många olika områden har redan lärt oss att de intressekonflikterna ofta ”löses” på ett sådant sätt att profittänkandet segrar. När det gäller den kollektiva skogstekniska forskning som här är aktuell är det inte bara de kapitalistiska grupperingar som äger skogen och skogsindustrin som får ett starkt inflytande, utan det får också verkstadssidan.

Jag lever själv i ett skogslän och har bevittnat konsekvenserna av skogsbolagens makt. Min hobby och min avkoppling, liksom många andra norrbottningars, är att ströva i skog och mark. Många delar detta intresse med mig. Men vad ser man? Jo, en vandalisering som är fruktansvärd. I vissa trakter av skogslänen i Norrland kan man finna väldiga områden där stumparna efter död björkskog sticker upp som anklagande fingrar mot himlen. Man träffar jägare som med saknad talar om forna tiders tjäderspel och rikedomen på skogsfågel i trakter där allt nu är tyst och öde. Så har skogsbolagen huserat; hormoslyr, död och förödelse i stället för någon tanke på framtiden. Det ser ofta ut i skogen som där kriget har gått fram. Detta är inget lokalt problem. Vpk-riksdagsmannen John Magnusson i Värmland har liknande erfarenheter. Han skildrar i en motion, som behandlas i annat sammanhang, hur det maximala lönsamhetstänkandet inneburit att skogsvården har misskötts. Skogsbolagen har inte brytt sig om att dika och röja i ungskogen eller att rensa hyggen, och de slarvar också med nyplanteringen. Det finns många exempel som kunde anföras i denna debatt för att påvisa hur skogsbolagen har använt sin makt och sitt inflytande. Listan skulle bli lång, och den skulle inte se vacker ut. Den skulle handla om hänsynslös exploatering, kalhuggning, förbuskning, vandalisering och hänsynslöshet mot människorna och den miljö de lever i. I bilden finns också den maskinella expansionen, som helt har gått ut på att skogsbruket skall vara så rationellt som möjligt och att ingenting får hindra denna strävan. I spåren av den maktpolitiken från skogsbolagens sida finner man inte bara en förstörd miljö utan också att människor görs arbetslösa, rationaliseras bort. Äldre skogsarbetare får en spark i ändan därför att de inte längre är lönsamma. Det är alltså på det sättet som profittänkandet och skogsbolagens maktmissbruk har fungerat, och någon förändring i själva tänkandet torde knappast ha skett. Jag skall inte gå längre för att beskriva detta — det är kända fakta — men jag har velat säga det för att därmed understryka att skogsbolagens, storkapitalets, handläggning av frågor som berör skog och mark, miljö och människor sannerligen inte är något föredöme. Därmed menar jag också att sammanflätningen av skogskapital och forskning inte är så särdeles förtroendeingivande. Det bästa vore egentligen att skogen och skogsindustrin, liksom forskningen, stod under samhällets inflytande och dominans. Dithän har vi emellertid inte nått, och därför anser vi att riksdagen i varje fall bör uttala mycket bestämda direktiv för denna skogstekniska forskning. Vi anser, som vi skriver i motionen, att riksdagen bör uttala sig för att det aktuella forskningsprogrammet bör prioritera de rent samhälleliga och mänskliga aspekterna inom det moderna skogsbruket. I motionen framhåller vi också att det är löntagarnas intressen som måste sättas i förgrunden och inte skogsbolagens ambitioner att uppnå maximal profit. Jag anser inte att den målsättningen finns i propositionen eller i utskottets skrivning — i vart fall framgår det inte klart. Där finner man i stället en rad formuleringar om att man måste ”trygga skogsbrukets lönsamhet” och att det krävs ”hög rationaliseringstakt”. Och i remissvaren finner man att ”industriföretagen måste koncentrera sina insatser på de områden där förutsättningar för bästa ekonomiska resultat föreligger”. Så ser alltså makthavarna inom skogsbruket på sin målsättning. Skall man mot den bakgrunden få till stånd en forskning som har andra värderingar som grund förefaller det mig helt nödvändigt att riksdagen också uttalar mycket bestämda direktiv. Jag delar inte alls den uppfattning som ligger bakom den formulering i utskottets betänkande där det heter att riksdagen i detta sammanhang inte skall göra uttalanden som binder användningen av ifrågavarande fondmedel. Jag tycker tvärtom att det är vår skyldighet att göra uttalanden som binder forskningen på ett sådant sätt att den framför allt gagnar folket och inte ställer skogsbolagens intressen i förgrunden. Med folket menar jag bl.a. de människor som bor i dessa bygder och inte minst de som är direkt berörda i sitt dagliga arbete — dvs. skogsarbetarna. Det är, som jag framhöll tidigare, de grupperna som har fått betala för rationaliseringen i skogen. De har fått göra det på ett mer markant sätt än arbetare i andra branscher. De har fått betala rationaliseringen inte bara genom inköp av motorsågar och andra verktyg utan också till priset av sina liv. Hetsen och jäktet för att hålla en någorlunda hygglig förtjänst är faktorer som ligger bakom det förhållandet att skogsarbetarkåren har en olycksfallsfrekvens av drygt 50 fall per miljon arbetstimmar. Genomsnittet inom övrig industri är 20 fall per miljon arbetstimmar. Tekniken har inneburit ökade förtjänster för skogsbolagen men för skogsarbetarna ökade risker för liv och hälsa. Jag tänker inte bara på olycksfallen, varav åtskilliga kan föras på den utökade mekaniseringens konto, utan också på alla de smygande risker som skogsarbetarna utsätts för: kärlkramp, bullerskador och hälsorisker i samband med avgasröken. Den framväxande tekniken har utformats med ytterst litet hänsynstagande till dem som arbetar och med lika litet hänsynstagande till miljön, som på sina håll i stor utsträckning redan har raserats och förstörts. Nu finns det, efter allt som har skett, ett opinionstryck som man måste ta hänsyn till i viss utsträckning också från skogsbolagens sida. Men det vore ju naivt att tro, tycker jag, att deras synsätt på något sätt har förändrats. Självklart inte. Varje förändring till det bättre måste tvingas fram, och det kan bara ske genom att löntagarna tillförsäkras ett avgörande inflytande på alla områden, också när det gäller forskningen. Det är därför som vi i motionen och i dr Takmans reservation trycker särskilt hårt på att löntagarna måste tillförsäkras ett avgörande inflytande i den särskilda nämnd som bildas för att samordna forskningsarbetet. Formuleringen att ansvaret för forskningsprogrammets genomförande bör åvila ett organ vars huvudmän är såväl staten som de berörda branscherna ger ingen garanti för att så kommer att bli fallet. Vi anser i stället att riksdagen bör understryka angelägenheten av bestämmelser, som tryggar ett dominerande och allsidigt löntagarinflytande. Slutligen: Vi anser att i det aktuella forskningsarbetet kan man inte gå förbi den primära frågan om hur man skall skapa sysselsättning åt alla de skogsarbetare som rationaliseras bort genom den ökade rationaliseringen och mekaniseringen i skogen. Det kan bara ske på ett sätt, nämligen genom att man skapar förädling och industriell bearbetning av olika slag, så att människorna kan få arbete i sin hembygd. På det området har skogsbolagen också visat sin makt och hänsynslöshet genom kalhuggning och genom andra former av rovdrift, som underminerat den sysselsättning som skogen tidigare har gett. Och man har inte brytt sig om att skapa ersättning. Jag tycker att det vore en primär uppgift för skogligt forskningsarbete att söka finna ut på vilka sätt man skall ge arbete åt människorna i de bygder som har tillfört både statskassan och det enskilda näringslivet väldiga rikedomar under årens lopp. Utskottet anser alltså inte att riksdagen skall binda användningen av ifrågavarande fondmedel. Vi har en helt annan åsikt, nämligen den att man skall binda forskningen; prioritera så att det framför allt är de mänskliga och samhälleliga aspekterna som ställs i förgrunden, inte profittänkandet.

Den typen av forskning har vi nog av. Jag yrkar därför bifall till reservationen av dr John Takman.

Ärade talman! Jag tycker att herr Lövenborg överdrev avsevärt, när han ville göra gällande att utskottet bara har tagit hänsyn till bolagens profitintressen och bortsett från andra intressen som också kan finnas: arbetskraftens, miljövårdens etc. Herr Lövenborg har kanske läst för mycket av utredningens förslag och remissvaren. Av departementschefens uttalande liksom av utskottets uttalande framgår tydligt — det vill jag bestämt påstå — att man tagit klar ståndpunkt för arbetskraftens och miljövårdens intressen. Jag vill först citera ett litet stycke av vad departementschefen uttalar: ”För att skogsbrukets lönsamhet skall bibehållas på en konkurrenskraftig nivå internationellt sett krävs en hög rationaliseringstakt också i fortsättningen. Samtidigt medför den snabba utvecklingen problem i många avseenden. Det är därför nödvändigt att rationaliseringsarbetet sker under hänsynstagande till bl.a. skogsarbetarnas intressen samt biologiska och miljömässiga faktorer. Härvid är det särskilt angeläget att hänsyn tas till behovet av att bereda medelålders och äldre skogsarbetare fortsatt sysselsättning i ett högmekaniserat skogsbruk.

Bl. a. kommer såsom redan nämnts biologiska aspekter att beaktas i detta arbete.” Det är ett mycket positivt uttalande just med avseende på de tankegångar som herr Lövenborg här företräder. Vi kan inte bortse från att skogsbrukets konkurrenskraft internationellt sett måste bibehållas och detta inte minst därför att skogsbruket är en av vårt lands största exportnäringar. Därför är det mycket viktigt att vi har ett rationellt skogsbruk. Det är ju endast ett rationellt skogsbruk som kan uppehålla en sådan konkurrenskraft att tryggheten för de anställda blir något så när säkrad. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det också mycket betydelsefullt att vi har rationella driftformer i skogen. Därför är givetvis forskningen kring produktionsproblemen av mycket stort värde. Ser man negativt på den forskning som gäller produktionen, då beaktar man faktiskt inte deras problem, som har sin utkomst från skogen.

Jag tror att alla dessa intressen är så pass nära sammanvävda att man inte behöver dra upp skiljelinjer mellan dem. Tvärtom är motionärernas och reservantens önskemål väl tillgodosedda i vad utskottet har skrivit. Det gäller också frågan om de anställdas inflytande. Enligt utskottets förslag skall Kungl. Maj:t fastställa de stadgar som skall gälla för forskningsnämnden, och utskottet har klart sagt att man utgår ifrån att dessa blir så utformade att de möjliggör en god representation för de anställda.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

Fru talman! Jag vill påpeka för utskottets talesman att jag inte sade att utskottet enbart har prioriterat lönsamhetstänkandet. Men jag ansåg, och det vidhåller jag fortfarande, att det har fått för stark tonvikt i betänkandet, både i formuleringar och i allmän inriktning. Jag befarar också att skogsbolagens inflytande i det här forskningssamarbetet skall ha negativa effekter i följe därför att jag, som jag förut anförde, också har bevittnat hur de tidigare har använt sin makt och sitt lönsamhetstänkande. Vi är självklart inte emot att svensk skogsindustri har en god lönsamhet, att ett rationellt och lönsamt skogsbruk bedrivs. Vi är naturligtvis inga maskinkrossare. Jag vill ju heller inte tillbaka till den tid då man bara hade timmersvansen i skogen och slet som ett djur tillsammans med hästarna. Den situationen utmålas av en del som en idyll, men de som talar om den tiden som en idyll vet naturligtvis inte vad de pratar om. Men idyllen och mänskligare förhållanden kom inte heller med den nya tekniken, som jag tidigare har skildrat så som den ter sig i realiteten. Den nya tekniken har utformats bara därför att skogsbolagen vill tjäna ännu mera pengar. Men detta att göra arbetet mänskligare har man inte brytt sig särskilt mycket om. Däri ligger den motsatsställning som herr Hansson i Skegrie inte vill se. Jag är, som jag tidigare framhöll, medveten om att det finns positiva formuleringar både i propositionen och i utskottets skrivning, men jag anser inte att de är tillräckliga. Vi lever i ett land där skogen och skogsindustrin i dominerande grad ägs av privatkapitalet. Detsamma är fallet med maskinindustrin. När man är på det klara med detta förhållande ligger det ganska nära till hands att befara att dessa kretsar kommer att vilja styra och prioritera forskningen så, att deras intresse inte träds för nära. Jag hyser i det fallet ingen som helst kolartro på deras goda vilja. Det borde egentligen ingen göra som har sett hur skogsbolagen har gått härjande fram över vissa områden. Vi har talat om löntagarinflytande. Jag har också observerat utskottets skrivning, där man utgår från att de bestämmelser som utformas möjliggör en allsidig representation för av verksamheten berörda intressegrupper. Jag tycker inte att det heller är tillräckligt.

Fru talman! Jag begärde ordet innan herr Lövenborg i sin replik gick till reträtt. Det kanske var onödigt att jag tog till orda efter den reträtten, men i sitt inledningsanförande gjorde herr Lövenborg uttalanden som föranledde mig att begära ordet. Herr Lövenborg framställde den utveckling som har skett inom skogsbruket i ordalag som fick mig att tro att han vände sig direkt emot den tekniska utveckling som har förekommit inom skogsbruket. Jag brukar inte tillhöra dem som träder till skogsbolagens försvar, men jag tyckte ändock att herr Lövenborg gick litet väl långt i sitt inledningsanförande. När det gäller rationaliseringen i skogsbruket så vill jag bestämt säga ifrån att en mycket klar majoritet av skogsarbetarna är positivt inställd till den utveckling som har skett. Herr Lövenborg sade själv i sin replik att han inte önskar sig tillbaka till den tid som varit, och det är alldeles riktigt. Det finns ingen skogsarbetare som längtar tillbaks till den gamla tiden. Jag vill gärna hålla med om att skogsarbetet innebär en hårdexploatering av människan. Så är fortfarande förhållandet trots den tekniska utvecklingen. Men hur skulle situationen ha varit, om inte den utvecklingen ägt rum? Detta argument talar väl ändå för propositionen i detta sammanhang. Det är nämligen klart utsagt i propositionen att man i forskningen skall ta hänsyn till arbetarskyddet. Man skall också ta hänsyn till möjligheterna att placera och behålla den medelålders och den äldre arbetskraften i skogsbruket. Jag anser propositionens förslag mycket väsentliga och jag hälsar den därför med stor tillfredsställelse. Låt mig sedan något beröra den andra problematik som herr Lövenborg var inne på, nämligen kalhyggesskogsbruket och skogsvården. Jag vill omedelbart säga att jag inte utesluter att det förekommer övertramp när det gäller kalhyggesskogsbruket. Jag skulle inte heller vilja göra någon kategorisering av ägarna och säga att den ena gruppen har gjort övertramp och inte den andra, utan jag vill hävda att man inom skogsbruket har uppträtt lika illa oavsett ägarkategori. Men jag vill också klart säga ifrån att de som kategoriskt avvisar metodiken med kalhyggesskogsbruk knappast har analyserat problemet på ett riktigt sätt. Visst är det riktigt att det kan vara störande för fritidsmänniskan att komma ut i skogen och mötas av ett kalhygge. Men är det de människorna vi skall ta hänsyn till i första hand? Jag kan försäkra att man inom skogsarbetarkåren är klart medveten om att denna brukningsmetod är den enda riktiga i detta sammanhang. Naturligtvis får man diskutera modifikationer i kalhyggesskogsbruket, men utan detta skulle avgången från skogsbruket och bortrationaliseringen av skogsarbetare ha varit betydligt större i dag. Det står fullständigt klart att det svenska skogsbruket inte på något sätt skulle ha kunnat hävda sig i konkurrensen, om vi hade fortsatt med gallringsskogsbruket. Konkurrensen på världsmarknaden har den karaktären att man måste tillgripa de medel som står till buds för att få skogsbruket lönsamt — under förutsättning att man inte gör biologiska övertramp. Det vore önskvärt att de som utpekar de kalhyggen som förekommer som skrämselobjekt för brukningsmetoden samtidigt pekade på de många unga och vackra föryngringskulturer som finns i skogsbruket. Vi kan finna dem överallt. Vi kan t.o.m. i höjdlägen, på en nivå av 400-500 m, finna mycket vackra föryngringsytor. Men det bortser kritikerna alltför ofta från och pekar bara på det negativa de ser. Vi vet att omställningstiden är kort. Efter högst tio år har man ungskog på de kalhyggen som för många ser så förskräckliga ut just i det skede när de tagits upp. Men hur skulle det i dag vara möjligt att bedriva ett skogsbruk ekonomiskt om man inte använde denna brukningsmetod? Det vore angeläget om kritikerna mot den också gjorde en analys av hur det ser ut i den del av skogsbruket där man använder andra brukningsmetoder eller kanske — klarare uttryckt — inte alls brukar skogen. För mig är det mycket mera stötande med skogsbestånd där man knappast kan komma fram på grund av underväxt och sly som står oröjt. Det sker en nationalekonomisk misshushållning som är förskräcklig, och samhället gör varje år stora förluster därför att skog får ligga för fäfot, om jag får använda ett sådant uttryck. Jag tror att debatten om kalhyggesskogsbruket och om skogsbruket över huvud taget skulle vara betjänt av att man analyserade det verkliga förhållandet. Vad finns det för alternativ för att bedriva ett lönsamt skogsbruk? Jag vill klart säga än en gång att jag inte utesluter att missgrepp kan ha skett, men jag vill påminna om den arbetsgrupp som regeringen har tillsatt och som har att utreda huruvida så är fallet. Skulle det visa sig att det finns anledning att införa restriktioner av någon art, så får vi återkomma till det. Men låt mig än en gång säga att det förslag som framlagts om samarbete när det gäller forskningen är att hälsa med mycket stor tillfredsställelse. Många av de problem som kritikerna drar upp innefattas ju i det forskningsarbete som pågår och framför allt i det som skall komma till stånd. Det finns många okända faktorer i fråga om de biologiska och arbetsmedicinska förhållandena inom skogsbruket, men det är ju just de problemen som skall tas upp i forskningsarbetet. Jag vill råda herr Lövenborg att studera det forskningsprogram som redan föreligger, så kanske kritiken kunde bli litet mera nyanserad. Det finns all anledning att ha de här problemen under kritisk uppsikt, men jag tycker ändå att kritiken bör göras litet mera nyanserad än vad herr Lövenborg gjort.

Fru talman! Jag kan inte inse att jag gjorde någon form av reträtt, inte heller att jag var onyanserad. Den kritik jag framförde mot skogsbolagens härjningar behöver inte särskilt underbyggas. Alla känner till hur det är, oavsett vad man tycker om det. Vi avvisar självfallet inte den tekniska utvecklingen och inte heller lönsamheten, men vi vill inte ha en utveckling som är styrd av kapitalet. Att skogsbruket måste löna sig är vi alla fullt klara över, men frågan är ju också för vem det skall löna sig. Det skall ju inte löna sig enbart för skogsbolagen. Visserligen har herr Sträng sagt här i kammaren att det som är bra för företagen är bra för folket, men det är ett resonemang som jag inte gärna kan ansluta mig till, och det gäller inte minst det område som vi nu talar om. Rovdriften med miljön, den destruktiva kalhuggningen osv. har säkert varit bra för skogsbolagens vinster men inte för samhället. Vi skall naturligtvis ha ett lönande skogsbruk, men med lönande har jag hela tiden menat lönsamt för hela vårt samhälle, sett ur ett vitt och långsiktigt perspektiv. Det är sådana aspekter som jag anser att kollektiv skogsteknisk forskning framför allt bör prioritera. Därför anser jag att propositionen — och detta gäller också utskottets skrivning — inte bara är otillräcklig utan ur principiell synpunkt synnerligen tvivelaktig. Men vi har inte yrkat avslag på propositionen. Vi har i stället begärt en tydligare prioritering och att riksdagen skall uttala sig för mera bestämda direktiv.
Fru talman! I sitt fördömande av kalhyggesskogsbruket glömmer herr Lövenborg bort att många av de stora kalhyggen som är upptagna i dag har bestått av restskogar, där enda möjligheten att över huvud taget få skogsmarken produktiv har varit att hugga ner skogen och plantera ny skog. Skulle vi ha avstått från att utnyttja dessa samhällsresurser i framtiden enbart i avsikt att tillgodose några fritidsströvare i skogsbruket? Skogsarbetarna själva har klart insett nödvändigheten av denna brukningsmetod. Naturligtvis har den många gånger varit till skogsbolagens ekonomiska fördel, men även för skogsarbetarna har denna brukningsmetod varit och är fortfarande till klar fördel. Det är nämligen just genom denna brukningsmetod som skogsarbetarna kan komma upp i något så när hygglig lönenivå. Det är alltså inte enbart företagens intresse. Över huvud taget är det ett samhällsintresse mer än ett partsintresse.

Fru talman! I civilutskottets betänkande nr 26 behandlas en proposition som egentligen talar om en legalisering av vissa företeelser i bokföringen som redan i viss utsträckning är gängse förekommande. Det gäller helt enkelt att kunna omvandla en skuld i balansräkningen till en tillgångspost. Detta skall man kunna göra genom att ge den ett materiellt innehåll av något slag, och det materiella innehållet skall i detta sammanhang vara ett uttalande i någon form från statens sida, att staten tar på sig ett ansvar för skulden. Detta låter ganska invecklat, och det är det faktiskt också. Men jag undrar om inte det innehållsmässiga är ännu mer invecklat än den tekniska utformningen av det. Man kan verkligen ställa sig tveksam till om detta är en riktig väg. Vi har från utskottets sida ändå enhälligt bedömt det så att man nog får tillstyrka förslaget.

När de uppenbaras måste de på något sätt rättas till.

I och med det kom principen om omfördelning i tiden av kostnaderna. I och för sig är det faktiskt en genial lösning, men den brister däri att för att paritetslånet skall vara användbart på det sätt som det var tänkt måste verkligheten rätta sig efter paritetslånesystemet och inte tvärtom. Och den verklighet som lade hinder i vägen i det här fallet var att den långa räntan blev högre än vad som var en förutsättning för systemet medan byggnadskostnaderna inte ökade så mycket som systemet också förutsatte.

Det är klart att för fastighetsförvaltande företag — enskilda, kooperativa och allmännyttiga bostadsföretag — medför skuldökningen stora svårigheter. Man har försökt att lösa det problem som ju framför allt revisorerna slog larm om genom den förändring i bokföringslagen som här är föreslagen. Det är inte någon lustig åtgärd, men det kan man inte begära i ett system som i och för sig inte är så särskilt lustbetonat.

Jag är väldigt glad, fru talman, att kunna säga något som vi från oppositionens sida inte ofta har anledning att säga, nämligen att regeringen för en gångs skull tycks ha medgivit att allt inte var riktigt gott i det den själv gjorde. Annars brukar vi ju beskylla regeringen för att mena sig veta bäst i alla sammanhang. Jag avser med detta att inrikesministern klart och tydligt har uttalat att det här systemet måste revideras, att det måste bli en grundlig översyn.

Paritetslånesystemet är ett försök att få fram en tredje utväg, och jag tror att det är fullt klart att det har misslyckats. Huvudförslaget är vi eniga om att tillstyrka i civilutskottet, men till propositionen har väckts en motion från moderat håll av herrar Adolfsson och Turesson. Den motionen, som väcktes för någon månad sedan, pekar på ännu en svårighet som vi inte tycker har blivit tillräckligt uppmärksammad — i varje fall har man inte försökt att överbrygga den.

När paritetslånet har tillämpats betyder det, med de mindre bostadslånen som man på enskilt och kooperativt håll har fått i förhållande till allmännyttiga företag, att den skuldökning som förekommit där varit lika stor som på allmännyttans sida. Men medan i det senare fallet skulden har kunnat föras över till staten så måste kooperativa och enskilda företag och förvaltare själva klara den negativa förräntningen av topplånet. Det kan man naturligtvis göra en viss tid, men det går ju inte att göra det år efter år — då uppträder likviditetssvårigheter. Och större blir dessa svårigheter för sådana företag vilka inte har en hel mängd enheter som de kan slå ut detta på utan som kanske är förvaltare av ett, två eller tre hus. Där har man inte samma möjligheter. Resultatet har då blivit att de har fått likviditetssvårigheter som i dag är utomordentligt stora. I den motion som jag nyss nämnde har yrkats att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t begära åtgärder för att överbrygga sådana likviditetssvårigheter som enskilda och kooperativa bostadshusförvaltare har fått. I själva verket är ju utskottets majoritet helt överens med oss om att den svårigheten finns. Man har bara en annan uppfattning än vi har som reserverat oss till förmån för motionens tanke.

Något riksdagens initiativ blir därmed inte erforderligt.” Jag vet inte riktigt vad ”vanligt sätt” är i fråga om provisoriska lösningar.

I det fallet var det så pass bråttom att man från regeringspartiets sida i försvaret under den debatten ansåg att det var helt skäligt att regeringen kom med en proposition tre veckor före vårsessionens avslutning. Ja, vad är ”vanligt”? Det vill jag verkligen fråga. Jag tror att den sak som det pekats på i motionen och i reservationen faktiskt är en allvarlig företeelse.

Man skall vara väldigt långtgående och säker socialist om man i dagens samhälle vill konkurrera bort allt enskilt och kooperativt företagande när det gäller bostadsproduktion. Risken för en utveckling av det slag jag skisserat är faktiskt stor, fru talman, och det är anledningen till att herr Adolfsson och jag reserverat oss på denna punkt i civilutskottets betänkande nr 26. Jag ber alltså att i fråga om detta avsnitt få yrka bifall till reservationen och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Min vänskap till herr Adolfsson gör att jag avstår från att bemöta hans anförande, framför allt dess senare del. Fröken Ljungberg gjorde det lätt för mig genom att hon så utförligt och så sakligt beskrev bakgrunden till utskottsbetänkandet. Vi är alltså eniga om det förslag som regeringen har lagt på bordet, och fröken Ljungberg var, såvitt jag kunde bedöma, mycket vederhäftig ända fram till slutet av anförandet, då hon började tala om att det här systemets baksida inte uppenbarade sanningen. Hon sade att man skjuter på framtiden och överlåter på kommande generationer att bära bördor som skall bäras i dag. Det sakliga innehållet bakom den formuleringen var ju just det som var poängen i systemet. Att det sedan inte har fungerat som vi tänkt utan på ett sätt som ingen kunde förutse är inte systemets fel utan uppföljningen av systemet. Och det är de bristerna vi nu räknar med att Kungl. Maj:t skall tillsätta en utredning för att avhjälpa. Det stycket i utskottets betänkande som vi är oeniga om är en mycket liten del; den gäller bara huruvida vi skall beställa ett förslag av Kungl. Maj:t eller om vi skall följa Kungl. Maj:t, som tycker att denna fråga är så pass komplicerad att den bör utredas på det sätt som är föreslaget. Det tycker vi är det klokaste. Nu har fröken Ljungberg skrämt upp både sig själv och oss här i kammaren genom att säga att detta är så oerhört märkvärdiga saker. Det är klart att alla bokföringstermer är litet svårbegripliga för oss som annars inte sysslar med bokföring, men själva sakfrågan är inte så komplicerad som den verkar när man här talar om den. Det är också lustigt med de privata byggföretagarna. De älskar paritetslånen så mycket — eller hatar dem, vilket det nu är — att de vill ha dubbel effekt av lånet på den del som staten skjuter till. Det är nämligen fråga om det, alltså att staten skall påta sig skuldbördan, reglerad över statslånet, från den bit som de själva sätter in i huset. Det är det som skapar komplikationer. Skall då återbetalningen av den ökade skuldbördan ske med ett större belopp årligen? Eller skall den ske med en längre amorteringstid? Om man väljer det senare kan det bli fråga om kreditrisker. Det behöver inte vara så att man tycker illa om att försöka lösa denna praktiska fråga genom att skapa andra villkor för enskilda och företag när det gäller paritetslånen. Det kan faktiskt också föreligga praktiska svårigheter av sådant slag att man inom departementet har tyckt att det är bättre att se över hela frågan. Vi andra instämmer i det. Och vi tycker att fröken Ljungberg som mot annan bakgrund i den här frågan nästan lyser med sin saklighet och vederhäftighet — och i sättet att uttrycka sig — också borde ha kunnat dela den uppfattningen. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill bara säga att jag inte har försökt att skrämma kammaren, och inte heller har jag någon tilltro till att kunna göra det, om jag också ville. Dessutom är det väl så, herr Bergman, att sanningen aldrig skrämmer; och herr Bergman har ju faktiskt själv sagt att jag talade riktigt sant. I vad gäller frågan om bokföringssvårigheterna är sanningen den att statsrådet har funnit det angeläget att tillsätta en enmansutredning, som har lagt fram ett betänkande om ränteomfördelning och vinstutdelning, och det är i det sammanhanget som bokföringsfrågorna har kommit in. Här kan vi nu bara tala om vad som har hänt och om de svårigheter som systemet medfört, ty det är ju systemet som sådant som har vållat dem. Slutligen var det i varje fall inte min avsikt att säga att man fört människor bakom ljuset genom att tvinga en kommande generation att bära bördor som vi skulle bära i dag. Felet ligger i systemet. Det kräver vissa kriterier som inte har blivit uppfyllda. Och vad det beror på kan man ju diskutera. Jag diskuterade emellertid inte den saken.

Herr talman! Årets dechargebetänkande kan inte betecknas som något högdramatiskt aktstycke. Som under senare år har konstitutionsutskottet även i år inriktat arbetet mera på administrativ praxis än på politiska frågor. Det står nu också bättre i överensstämmelse med bestämmelserna i regeringsformen än några av de vid betänkandet fogade reservationerna, som för kammaren närmast är att beteckna som gamla skivbekanta från tidigare debatter och överläggningar i kammaren. Jag skall inte i detta sammanhang gå in på dem. Vi har anledning att återkomma till dem längre fram i debatten. Som herr Hernelius riktigt framhöll vid fjolårets dechargedebatt är de stora politiska frågorna knappast lämpliga att angripa via konstitutionsutskottet och dess granskning. Den gamla 107 § har försvunnit och ett nytt instrument, misstroendeförklaring, har kommit i dess ställe. Därmed har, som utskottets ärade ordförande framhållit vid fjolårets debatt, utskottets granskningsarbete på sitt sätt kunnat bli avdramatiserat och mera kunnat inriktas på en granskning och redovisning av administrativ praxis. Även om det till årets betänkande fogats åtta reservationer och några särskilda yttranden vågar jag påstå att granskningen av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning, som det något högtidligt heter, praktiskt taget kunnat bedrivas under enighet i utskottet. Det gäller vad jag vill beteckna som granskningsbetänkandets huvudfrågor.

Läser man emellertid utskottets betän 101 kande skall man finna, att de meningsskiljaktigheter som här föreligger icke rör sig om stora och väsentliga ting. Det är närmast nyanser i uppfattningar om olika frågor som vi har haft att behandla. Eftersom de närmare kommer att beröras av andra talare skall jag inte ingå på dem utan bara göra detta mycket korta påpekande. Vad som är viktigt och väsentligt i betänkandet är utskottets uttalande i några av de frågor som tagits upp under de av mig nämnda rubrikerna. Utskottet understryker vikten av att regeringens beslut i principiellt viktiga frågor snabbt och effektivt når ut till allmänheten och myndigheterna. För detta krävs särskilda insatser utöver själva offentliggörandet av statsrådsprotokollen. Glädjande nog kan man konstatera att statsrådsberedningen ägnar informationsfrågorna en fortlöpande uppmärksamhet och är beredd att här ta nya initiativ. Den har i dagarna tagit upp frågan om publicering i statlig regi av avgöranden av allmänt förvaltningsrättslig och administrativ natur. Detta har skett i en departementspromemoria som remitterats till ett antal myndigheter och organisationer för yttrande. Vi kan därför i sinom tid emotse åtgärder i det syfte som här har kommit till uttryck och som man har anledning förvänta skall leda till att Kungl. Maj:ts beslut i principiellt viktiga frågor snabbt och effektivt når ut till allmänheten och till myndigheterna. Beträffande utgivningen av Svensk författningssamling ifrågasätter utskottet om inte en viss ytterligare tidsmässig utspridning av författningarnas ikraftträdande borde göras. Utskottet har erfarit att detta eftersträvas av statsrådsberedningen. Vi har tacksamt noterat att man gjort framsteg även på detta område, och vi räknar med ytterligare steg i den riktning som vi angivit. I fråga om riksdagens skrivelser anser utskottet att redovisningen till riksdagen bör tillställas ledamöterna samtidigt med statsverkspropositionen. Det är ett förfarande som tillämpats tidigare och som i praktiken betyder att skrivelser som inte handlagts före den 1 december inte kan komma med i redovisningen. Vi anser emellertid att riksdagen kan godta ett sådant förhållande. Vi tycker att det är väsentligt att redovisningen kan göras i samband med statsverkspropositionen för att därmed också möjliggöra för riksdagsledamöterna att under den allmänna motionstiden i anledning av skrivelserna väcka motioner eller vidta andra åtgärder. Slutligen framhåller utskottet det angelägna i en minskning av ärendemängden hos regeringen genom ytterligare decentralisering av åtgärder, varvid frågor om decentralisering av ärenden av större vikt även i fortsättningen naturligtvis bör underställas riksdagens prövning. Herr talman! Detta är ett försök att ge en mycket koncentrerad framställning av årets granskningsbetänkande, som omfattar 150 sidor, med tonvikt på de mest väsentliga ärenden som varit föremål för utskottets behandling vid granskningen av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Jag har därvid inte tagit upp den grupp av ärenden som sammanförts under rubriken Övriga frågor. Det gäller frågor som i de flesta fall tagits upp av enskilda ledamöter av utskottet och som utskottsmajoriteten för sin del vid granskningen icke funnit anledning att göra några särskilda uttalanden om. Emellertid kommer naturligtvis dessa ledamöter själva att här i debatten framföra de synpunkter som föranlett dem att ta upp respektive frågor liksom också att redogöra för sina ställningstaganden till desamma. Dessa frågor kommer som sagt att bli belysta under den följande debatten, och jag skall därför, herr talman, inte närmare gå in på dem. Jag vill avslutningsvis hemställa att konstitutionsutskottets betänkande nr 26 efter dagens överläggningar måtte läggas till handlingarna.

Herr talman! Efter herr Adamssons anförande, som ju innehöll allmänna synpunkter på konstitutionsutskottets betänkande, kan jag fatta mig tämligen kort. Det behöver kanske inte understrykas att granskningen av statsrådens ämbetsutövning nu bygger på andra förutsättningar än vi varit vana vid tidigare. Det sker alltså en fortsättning av den verksamhet som påbörjades för några år sedan, och någon decharge i gammal mening är det inte längre fråga om. Granskningsarbetet går så till att statsrådsprotokollen för granskningsåret står till utskottets förfogande. De s.k. femtioårsprotokollen underkastas en närmare granskning. Utskottet har sett på hur det har gått med de tidigare framförda synpunkterna och konstaterar med tillfredsställelse att offentlighetsprincipen i största möjliga utsträckning tillämpas beträffande tvåårsprotokollen. Även i fråga om åtskilliga ärenden i de s.k. femtioårsprotokollen synes emellertid hinder inte möta mot att besluten ges omedelbar offentlighet. Vid årets granskning har t.ex. uppmärksammats att Kungl. Maj:t inte förordnat om omedelbart offentliggörande av beslut om erkännande av främmande stater, vilket enligt utskottet varit motiverat. Utskottet har erfarit att Kungl. Maj:t i fortsättningen kommer att för detta slag av ärenden förordna om omedelbart offentliggörande. Det är alltså ett ärende där utskottets tidigare handläggning har lett till resultat. Också i år har vissa ärendeområden gjorts till föremål för en systematisk granskning och redovisning, och detta är väl nu så att säga en av huvudlinjerna i utskottets arbete.

Det är avsikten att utskottet tid efter annan skall göra en förnyad genomgång av dessa ärendegrupper för att bilda sig en uppfattning om huruvida det har skett förändringar i praxis över en längre tidsperiod. På det sättet blir dessa ärenden alltså bättre belysta. Jag skall inte gå närmare in på betänkandets uppläggning utan hänvisar till betänkandet och till vad Erik Adamsson tidigare har sagt. Självfallet finns det vissa ärenden som tilldrar sig ett särskilt intresse. Jag tänker på reaktionerna i Kungl. Maj:ts kansli på vissa riksdagsbeslut. De belyses i betänkandet både av utskottet som sådant och i de särmeningar som kommit till uttryck. Decentralisering av ärenden från Kungl. Maj:ts kansli till underlydande myndigheter har under tidigare år varit föremål för utskottets granskning, och denna sak har också vid olika tillfällen varit föremål för riksdagsbeslut. Man har också kunnat konstatera att det har skett en betydande minskning av antalet konseljärenden — från 32 000 för några år sedan ner till 25 000 vartdera för både 1969 och 1970. För 1971 har man konstaterat en viss uppgång till 26 000. Det är oklart om det sammanhänger med att decentraliseringen av ärenden från Kungl. Maj:ts kansli har stannat upp eller om det har andra orsaker. En annan fråga som också är av rätt betydande intresse är frågan om remisserna till lagrådet.

Meningarna om den reformen var ganska delade i riksdagen, och det är av ett visst intresse att se hur det har blivit efter denna lagändring. Man konstaterar då att antalet lagrådsremisser har minskat ganska kraftigt. Man har också i betänkandet belyst att tolv av de lagförslag som lagts fram under 1971 var av den karaktären att de med den tidigare tillämpningen skulle ha underställts lagrådet. De lagförslagen har Kungl. Maj:t alltså inte funnit anledning att remittera till lagrådet. Det hade för den kommande riksdagsbehandlingen säkert varit bra om lagrådet fått se på åtminstone några av förslagen. Nådeärendenas handläggning har varit föremål för en ganska omfattande undersökning som redovisas i betänkandet, och jag hänvisar till den redogörelsen. Ett annat spörsmål av numera ganska stort intresse har också varit föremål för uppmärksamhet från utskottets sida. Det gäller besvärsrätten för organisationer. Sakägare av olika karaktär har alltid besvärsrätt, men när det gäller sammanslutningar, organisationer, är frågan mera oklar. I vissa fall har man medgivit besvärsrätt, i andra fall icke. Också i det hänseendet finns det en redogörelse i betänkandet. De offentliga utredningarna har varit föremål för intresse både från konstitutionsutskottets sida och i tidigare sammanhang också från statsrevisorernas sida. Vad man där vill komma åt är frågan om det parlamentariska inslaget i utredningarna — hur många av utredningarna som kan betraktas som parlamentariska och hur många som är utredningar inom departementet eller inom Kungl. Maj:ts kansli. Där har det bedömts som ett speciellt intresse för riksdagen att man använder parlamentariska utredningar i all den utsträckning som är praktiskt möjlig. Man har väl ett allmänt intryck av att det numera gärna utreds bara inom Kungl. Maj:ts kansli. Det har tidigare konstaterats från denna talarstol att vi inom utskottet har varit eniga om ganska mycket. I år finns kanske flera särmeningar antecknade till utskottsbetänkandet än det fanns i fjolårets betänkande.

Jag skall inte gå in på dessa särmeningar i detta anförande — de kommer under debatten att närmare belysas av andra talare. Jag instämmer alltså i herr Adamssons yrkande att betänkandet läggs till handlingarna.

Herr talman! Herr Adamsson konstaterade nyss med allt skäl att stora politiska frågor numera knappast längre handläggs inom ramen för denna granskning — det finns ett och annat undantag, men i stort sett är det så. Det vore lätt att nämna exempel. En del exempel nämndes i fjol, och jag skulle i år kunna börja med att nämna ett. Den 14 december 1970 meddelade avtalsverkets chef att alla statstjänstemän skulle få en fast befordringsgång till lönegrad A 13, ett beslut som kom att få återverkningar under hela 1971 års avtalsrörelse. Bakom detta beslut låg, enligt vad det uppgivits, en konferens mellan en fackförbundsordförande och statsministern. Vad man kan invända mot det beslutet är väl knappast satsningen på låglönegrupperna — om den var väl alla ganska överens — utan det förhållandet att det inte förelåg någon utredning om de samhällsekonomiska konsekvenserna av beslutet, och det förelåg knappast någon utredning om konsekvenserna ens för dem som skulle dra nytta av beslutet. Staten agerade där med konsekvenser för kommunerna — större för kommunerna än för staten, kan man säga. När nu regeringen bröstar sig över en överenskommelse i skattefrågan med Kommunförbundet bör man hålla i minnet att det är regeringen själv som har framkallat den situation som gjort en sådan överenskommelse nödvändig, bl.a. genom detta beslut. Men detta finns inte med i årets decharge. Det finns två skäl till att det inte har upptagits där. Dels har riksdagen en lönedelegation som granskar avtalsfrågor, dels finns det inte något papper på beslutet. Det skulle krävas ett avsevärt detektivarbete av utskottet för att få fram vad som egentligen förevarit, och utskottet är inte rustat för att utföra sådana prestationer. Därför kommer beslut av denna art, hur ingripande de än är för samhällsekonomin och för enskilda, icke att bli föremål för konstitutionell granskning i vanlig ordning. Så är det med den moderna statskonsten. Ett exempel av helt annan art är vad som behandlades här i kammaren igår. Trots konstitutionsutskottets kraftiga påpekande i fjol om vikten av att iakttaga propositionstiderna framlades för några dagar sedan en proposition, långt utöver 90-dagarsgränsen. Det har inte föranlett något påpekande i detta dokument, eftersom dokumentet var justerat när propositionen lades fram. Vi kan ta ett annat färskt exempel: regeringens agerande i skattefrågan häromdagen, då man i realiteten framlade en alternativ proposition, ehuru man sökt nödtorftigt kamouflera detta under åberopande av utskottens initiativrätt. Ett sådant handlande står knappast i överensstämmelse med konstitutionen. Det innebär ju att man begagnar utskottens initiativrätt för något helt annat än vad den varit avsedd för; den är inte avsedd att bli en reservutgång för regeringen. Och man kamouflerar detta mycket dåligt. Det var ju regeringen som höll presskonferensen, och vid den var enligt uppgift ingen av utskottets socialdemokratiska ledamöter — de som alltså skulle ha denna initiativ rätt och utnyttja den — ens närvarande. Detta kan inte komma med i årets granskning, eftersom betänkandet som sagt var justerat när det skedde. Det är möjligt att det kommer nästa år. I övrigt kanske man några ögonblick skall botanisera i årets betänkande. Jag vill tillägga att när herr Adamsson talar om gamla skivbekanta är det väl i någon mån riktigt, men den som sätter på de gamla plattorna är ju kanslihuset och knappast reservanter eller majoritet i konstitutionsutskottet. En liten bagatell skall jag mera för kuriositetens skull fästa uppmärksamheten på. På s. 2 i betänkandet konstateras att ”vid genomgången av statsrådsprotokollen iakttagits att i Kungl. Maj:ts instruktioner för t. f. regering hänvisats till ett sedan år 1969 upphävt grundlagsstadgande”. Det är regeringen själv som har styrt om att grundlagsstadgandet är upphävt. Den har inte observerat detta för egen del, och sådant kan naturligtvis hända. Det är alltså mera en kuriositet än en anmärkning av saklig natur när man konstaterar det här. Fjolårets betänkande präglades i mångt och mycket av temat information, och såsom några talare redan har påpekat förekommer detta inslag också i betydande utsträckning vid årets granskning. Det gäller statsrådsprotokollen, där det alltfort går trögt med offentliggörandet i tid, även när så ske kan utan minsta våda. Det gäller motiveringen för statsrådets beslut. Visserligen är statsrådsberedningen och konseljen självfallet icke underkastade förvaltningslagen, men de principer som gäller i denna nya förvaltningslag borde ändå ha iakttagits av regeringen i större utsträckning än vad som sker, har utskottet menat. En betydande anmärkning gäller fortfarande Svensk författningssamling. Skall man kräva av medborgarna att lagar skall iakttagas, är det ju ett minimikrav att det skall finnas åtminstone teoretisk möjlighet för medborgarna att få del av innehållet i dessa nya lagar. Det brister alltjämt betänkligt i det avseendet. Av 1 275 författningar sattes 150 i kraft dagen efter det att de utkommit av trycket, och 300 sattes i kraft mindre än en vecka efter nämnda tidpunkt. Det är ju uppenbart otillfredsställande med tanke på postala förhållanden. Då det därvidlag har skett en omläggning av försenande natur blir dessa författningar icke tillgängliga för dem som har att rätta och packa sig därefter. Det ansvaret åvilar naturligtvis statsrådsberedningen i främsta rummet, och utskottet är enigt om att understryka vikten av att det blir en ändring i detta avseende. Riksdagens skrivelser är tidigare berörda från denna talarstol, och jag skall gå förbi dem och endast notera med tillfredsställelse att förteckningen över regeringens handläggning av dessa skall komma — enligt utskottets mening, som man förväntar skall bli iakttagen — innan den allmänna motionstiden har utgått. De tyngsta anmärkningarna i årets betänkande gäller beslutsprocessen från regeringens sida i samband med förenade fabriksverken. Jag skall inte nu gå in på denna fråga, eftersom andra talare kommer att sysselsätta sig med den. Men jag vill göra det konstaterandet att sällan har väl bristen på precision i regeringsarbetet, på fasta normer — förlåt uttrycket — för regeringens beslutsverksamhet kommit så till synes som i förhållandet mellan regeringen, dess underställda tjänstemän och förenade fabriksver ken. Där finns ministerstyre, där finns hafsiga och slafsiga uttalanden, där — Nr 77 finns fullmakter utan stöd i bakomliggande fakta och där finns ett Onsdagen den mixtum compositum av allehanda otrevligheter och olustigheter. För 10 maj 1972 detta har naturligtvis enskilda regeringsledamöter i främsta hand ansvaret. — Även om t.ex. en statssekreterare agerat i de brev som finns fogade som Granskning av bilaga, så är givetvis statssekreteraren en person som handlar under statsrådens statsrådets överinseende och ansvar. Statssekreterare har icke något ämbetsutövning m.m. konstitutionellt ansvar inför riksdagen och inför kammaren. En annan viktig principiell anmärkning gäller regeringens utseende av ledamöter i länsstyrelserna. Som två gånger tidigare påpekats från denna Årets gransktalarstol har statsrådet öppet deklarerat sin avsikt att se till att det fanns ningsarbete en majoritet för det socialdemokratiska partiet i dessa länsstyrelser. Därmed har han inaugurerat en ny princip, som innebär att det vid ett regimskifte måste ske ändringar i denna del, eftersom en ny regering i annat fall inte kan förvänta något hänsynstagande av ledamöter som är utsedda under denna öppet tillkännagivna, krassa motivering. Även till denna fråga återkommer andra talare. Låt mig emellertid få betona att formuleringarna, uttryckssätten, i de synpunkter som utskottet står enigt bakom, i stor utsträckning har valts med utgångspunkten att vi om möjligt bör bli eniga i dessa delar. Det har som sagt kommit att medföra en betydande återhållsamhet i formuleringarna, och det har väl kompenserats av att anmärkningarna och påpekandena har fått en större tyngd genom att enighet uppnåtts i utskottet. Jag skulle tro att var och en från regeringssidan är beredd att medge att det hade varit lätt för felfinnare i utskottet att bland 26 000 ärenden finna anmärkningsvärda ting. Det vore lätt för felfinnare i utskottet vilken regering som än sutte — det har alltså i och för sig icke samband med vilket parti som är vid makten. Men ändå har utskottet koncentrerat sin uppmärksamhet till 90 procent på frågor varom enighet har blivit möjlig eller synts möjlig från första stund. Som exempel härpå kan man nämna genomgången av praxis beträffande nådeärenden, där man har fullföljt traditioner från senare år och gjort en dokumentarisk redovisning, som säkerligen är till stor nytta både för allmänheten och för myndigheter. Det har härvidlag icke framkommit något som föranlett utskottet att göra något särskilt påpekande, och därmed kan man konstatera att nådeinstitutet efter det blåsväder som det för ett antal år sedan var utsatt för nu kommit i lugnare vatten. När justitiedepartementet — enligt min mening med allt skäl — i dagarna angrips för bristande handlag, så må det vara tillåtet att ge denna blomma åt samma för kritik så ofta utsatta departement. 90 procent av utskottets arbete har alltså ägnats åt frågor där enighet tycks vara möjlig, och så har då emellanåt kommit in synpunkter där en reservation har visat sig nödvändig, där ett särskilt påpekande har kommit att bli önskvärt. I det sammanhanget vill jag uttala min förvåning över att ej heller i år något statsråd är närvarande vid handläggningen av detta betänkande här i kammaren. När denna strävan till enighet i utskottet är så uppenbar borde statsråden göra åtminstone sina partivänner den äran att lyssna till deras synpunkter på statsrådens fögderi under årets lopp. Det finns dock åtminstone två juristkonsulter — av vilka den ena är en så 107 sällsynt gäst i kammaren att ledamöterna kanske inte ens känner igen honom — som borde begagna denna dag för att visa sig bland dessa stolar. Herr talman! Den konstitutionella debatten i Sverige har varit ganska matt under många år, delvis i avvaktan på förslaget från grundlagberedningen om ny regeringsform och ny riksdagsordning. Nu finns det ett sådant förslag som är ute på remiss. Det är väl allas vår förhoppning att detta förslag skall leda till en ökad konstitutionell debatt, ett ökat intresse bland den stora allmänheten för konstitutionella frågor, bl.a. därför att riksdagen av allt att döma kommer att nästa år fatta beslut om en ny regeringsform och en ny riksdagsordning. Ett sådant beslut måste ju fotas på en levande diskussion, på en insikt om vad författningen betyder för ett land och för dess medborgare. Jag ber att få understryka den synpunkten och den förhoppningen i samband med behandlingen av årets granskningsberättelse.

Herr talman! Denna debatt gäller riksdagens granskning av regeringens handlingar under föregående år. Det bör självfallet vara en huvuduppgift i den här debatten och för den här granskningen att tillse att inte riksdagens ställning och befogenheter sätts ur spel genom åtgärder eller underlåtenhet från regeringens sida. Årets dechargebetänkande uppmärksammar på flera punkter frågeställningar av det här slaget. Det gäller fall där riksdagens beslut icke till fullo förverkligats av regeringen, det gäller utredningskrav från riksdagen som negligerats av regeringen, det gäller frågor som borde ha underställts riksdagen men där så inte har skett och det gäller brister i det beslutsunderlag som tillställts riksdagen i regeringens propositioner. Detta är, herr talman, enligt min mening i sak allvarligt och för framtiden oroväckande. Jag tycker inte att det är något särskilt innehållslöst eller odramatiskt dechargebetänkande som ligger framför oss i dag. Det tecknar ingalunda bilden av en felfri regering, vare sig när det gäller de punkter som har att göra med riksdagens ställning och befogenheter eller när det gäller regeringens praxis i Övrigt, t.ex. i fråga om expedieringen av beslut. I likhet med vad fallet var vid dechargedebatten förra året har jag inte heller nu det intrycket att det mest påfallande med dechargebetänkandet är enigheten inom utskottet. Tvärtom uppfattar jag det så, att det i ett flertal principiellt betydelsefulla frågor har rått meningsskiljaktigheter mellan ledamöterna i utskottet. Och med anledning av vad herr Hernelius nyss anförde vill jag gärna säga, att vi från folkpartiets sida inte på någon punkt har anpassat vår uppfattning och våra formuleringar i syfte att nå enighet. Det tror jag skulle ha varit felaktigt i samband med den granskning som riksdagen har att göra av regeringens handlingar. Om regeringen inte respekterar riksdagens viljeyttringar enligt deras andemening — och det menar vi att regeringen på ett antal punkter inte har gjort — så minskas därigenom själva genomslagskraften hos riksdagens beslut. Och om man som i Sverige har stannat för den parlamentariska principen, byggd på folksuveränitetens princip, och följdaktligen låter viktiga frågor gå till riksdagen för avgörande, även om de formellt inte faller under den samfällda lagstiftningen enligt 87 § regeringsformen, Nr 77 måste man enligt min mening fullfölja denna praxis. Det kan inte vara Onsdagen den riktigt att man sedan denna praxis vunnit inträde i det svenska 10 maj 1972 statsskicket överlåter åt regeringen att efter eget skön avgöra om en fråga I skall underställas riksdagens prövning eller inte. Granskning av Vid årets dechargegranskning har ett exempel på ett sådant förbi Statsrådens gående av riksdagens viljeyttring uppmärksammats, nämligen beslutet om ämbetsutövning ett nytt betygssystem. Detta innebär — som är kammaren bekant — att '”. m. betygen i vissa klasser i grundskolan helt sonika togs bort genom ett regeringsbeslut, trots att grunderna för betygssättningen tidigare har Årets granskprövats av riksdagen. ningsarbete När det gäller regeringens respekt för riksdagens viljeyttringar framhöll ett enhälligt utskott förra året att det kunde ifrågasättas om riksdagens viljeyttringar alltid hade blivit vederbörligen beaktade, men att något uttalande från utskottets sida då inte var erforderligt.

Endast mycket speciella omständigheter kan enligt min mening godtas som skäl för att avvisa en sådan riksdagens begäran. Vid årets dechargegranskning har vi fäst oss vid flera fall, där riksdagens önskemål om utredning ännu inte har verkställts av regeringen.

Jag syftar på utredningsönskemålet om mäklarverksamheten, från en enhällig riksdag 1961 som regeringen under de gångna tio åren inte har brytt sig om utan som nu helt sonika har lämnats utan åtgärd. Det finns även andra utredningskrav, delvis ganska ålderstigna, som regeringen ännu inte på något sätt har åtgärdat. På två andra punkter, som berörs i reservationen A, har regeringen negligerat delar av riksdagsbeslut på ett sätt som är anmärkningsvärt. Det gäller i det första fallet socionomutbildningen. Riksdagsbeslutet innebar att den handledda studiepraktiken i socionomutbildningen liksom hittills skulle omfatta två terminer. Men regeringen har verkställt riksdagens beslut genom att i den kungörelse som innehåller reglerna för socionomutbildningen ange att denna studiepraktik normalt skall omfatta en termin. Det andra fallet avser riksdagens beslut under 1971 om medel till vuxenutbild ningen. En enhällig riksdag uttalade att statsbidragen skulle få användas också för uppsökande verksamhet, men detta uttalande av riksdagen föranledde icke någon åtgärd från regeringens sida under föregående år. Låt mig beträffande de hittills redovisade punkterna citera direkt ur 109 ”I dessa båda fall har sålunda riksdagsbesluten inneburit modifikationer av regeringens förslag i propositionerna, medan regeringens sedermera fattade beslut innebar en återgång till propositionernas förslag. På grund härav har riksdagens uppfattning inte i sin helhet kommit att förverkligas.” Jag föreställer mig att det uttalandet är tillräckligt för att belysa hur allvarligt vi ser på regeringens handlande på dessa punkter. Jag vill i detta sammanhang framhålla att det är utomordentligt viktigt att folkviljan oretuscherad får slå igenom i alla led av beslutsprocessen. Det finns i en representativ demokrati ändå tillräckligt stora risker för att folkmajoritetens uppfattning icke i sin helhet skall tränga fram till beslutsfattarna. Jag tror alltså att det är oerhört väsentligt att beslutsfattarna i alla led anstränger sig att respektera folkviljan och att genomföra den så oretuscherad som möjligt. Jag tycker, herr talman, att det är på sin plats att göra detta påpekande från riksdagens talarstol i dag, när man utanför riksdagen ivrigt har spekulerat i att regeringspartiet genom manipulationer av olika slag med beslutsordningen skulle genomdriva ett beslut som saknar stöd hos folkmajoriteten eller hos majoriteten i folkrepresentationen. Riskerna för att godtycke och maktmissbruk skall följa ur en bristande respekt för folkmajoritetens mening kan också illustreras med exemplet från socionomutbildningen, där det ansvariga statsrådet har agerat med en påfallande sturighet och obenägenhet att förstå och beakta andras meningar. Låt mig sammanfatta de principiella synpunkter som varit vägledande för folkpartiets handlande vid årets dechargegranskning: I en parlamentarisk demokrati skall folkviljan förverkligas genom de åtgärder som vidtas av regeringen och förvaltningen. Det främsta kravet på regeringen blir då kravet på lyhördhet för folkviljans yttringar. Dessa kommer i första hand till synes i riksdagens beslut av olika slag. Regeringen bör därför enligt vår mening söka reservationslöst beakta riksdagens viljeyttringar efter deras andemening. Därutöver har regeringen till uppgift att bereda de ärenden som skall behandlas av riksdagen och att därvid tillhandahålla alternativ och beslutsunderlag. Regeringen kan då inte tillåtas att undanhålla riksdagen vissa alternativ eller visst beslutsunderlag. Enligt vår mening har den svenska regeringen under 1971 brustit i båda dessa väsentliga avseenden. Jag vill citera ett yttrande, som jag fällde vid föregående års dechargedebatt och som jag då anförde som ett motiv för folkpartiets uppläggning av sitt dechargearbete. Vi anser att ”det bör vara en huvuduppgift för konstitutionsutskottet att genom sin granskning av statsrådsprotokollen beivra sådan administrativ praxis inom kanslihuset som missgynnar riksdagen”. Vi kommer att så noggrant som möjligt fullfölja den uppläggningen av vårt dechargearbete. Jag vill också säga att jag finner det nedslående att de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet valt att låta sin partilojalitet gå före sin känsla för riksdagens suveräna beslutsrätt. Också händelser under innevarande år stärker vår oro på de punkter som jag här har utvecklat. Herr Hernelius har berört några händelser som är aktuella; Nr 77 det finns andra punkter, där utredningsönskemål och krav på ett allsidigt Onsdagen den beslutsunderlag inte har beaktats. 10 maj 1972 Jag vill avslutningsvis säga att ifrån folkpartiets sida ser vi således i den handlingspraxis som har utvecklats inom regeringen — såvitt jag nu kan bedöma är detta en praxis i huvudsak från 1970-talet — en fara för EE d framtiden, när det gäller respekten för folkviljans alla yttringar. Grmoetsuraynue.

Vi är beredda, herr Molin, att på samtliga de punkter, där det föreligger meningsskiljaktigheter mellan utskottsmajoriteten och den minoritet som har gjort reservationer, inför kammaren redovisa våra ställningstaganden. Kammaren har därefter att själv bedöma i vad mån man kan sätta en sådan etikett på vårt handlande som herr Molin här har gjort.
Sedan samtliga under det allmänna avsnittet i detta betänkande anmälda talare nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera ”Behandlingen av riksdagens skrivelser till Kungl. Maj:t”.
Herr talman! Jag har i mitt anförande nyligen berört de punkter som gäller regeringens beaktande av riksdagens skrivelser, som jag uppfattar som principiellt betydelsefulla. Jag har också sagt att vi anser att meningsskiljaktigheterna mellan oss och den socialdemokratiska majoriteten i utskottet på den här punkten är av mycket stor principiell betydelse. Vi anser därför att konstitutionsutskottets betänkande på denna punkt bör bli föremål för omröstning i kammaren. Jag yrkar alltså att utskottets betänkande lägges till handlingarna med den ändring däri som föranledes av bifall till reservationen A.

Herr talman! Beträffande de frågor som tagits upp i reservationen A är det uppenbart att i fråga om socionomutbildningen ett avsteg skett från riksdagens beslut. I utbildningsutskottets betänkande i ärendet, som antogs av riksdagen, framhölls att en utgångspunkt bör vara ”att studieordningen vid socialhögskolorna i avvakten på U 68:s förslag i möjligaste mån bibehålls oförändrad”. Vidare anfördes att Kungl. Maj:t bör vidta åtgärder i syfte att stimulera ökat utbud av praktikplatser, i vilket ytterligare var ett understrykande av att ingen försämring i fråga om praktikverksamheten borde få förekomma. Utskottets liksom riksdagens ställningstagande till socionomutbildningen föregicks som bekant av en mycket omfattande debatt, varvid såväl regeringens proposition som motionsyrkandena blev föremål för ingående prövning. De viljeyttringar som sålunda uttalades borde bättre ha beaktats vid utformningen av socionomutbildningen. Kungörelsen om ändring av stadgan för socialhögskolorna står inte i överensstämmelse med vad riksdagen anfört. Det är enligt vår mening fel att på detta sätt avvika från innebörden i riksdagens beslut. Samma kritik kan riktas mot handläggningen av det andra i reservationen påtalade fallet rörande statsbidrag för uppsökande verksamhet för vuxenutbildningen. I det förstnämnda fallet, alltså socionomutbildningen, har vi från vpk i interpellationsdebatt den 9 mars anfört kritik. Vi delar kritiken i reservationen A mot de två första punkterna. Däremot är vi av annan mening än reservanterna i fråga om den tredje punkten, nämligen den som rör mäklarverksamheten.

Herr talman! Låt mig kommentera reservationen A. I fråga om sakupplysningar ber jag få hänvisa till de bilagor som finns fogade till KU:s betänkande. Beträffande praktikundervisningen i socionomutbildningen vill jag anföra följande.

Detta är den enkla innebörden av såväl utbildningsutskottets uttalande som de därefter utfärdade bestämmelserna. När det sedan gäller tillämpningen av dessa regler bör det framhållas att erfarenheterna av den nya ordningen av naturliga skäl ännu är begränsade. Vissa framställningar om undantag för bestämmelserna torde ha gjorts, men Kungl. Maj:t har ännu inte hunnit ta ställning till dem. När man har fått mera erfarenheter kan det finnas anledning att pröva, om bestämmelserna fått en med hänsyn till statsmakternas intentioner lämplig utformning. Utskottets majoritet har utgått från att Kungl. Maj:t gör en sådan prövning utan något särskilt påpekande från riksdagen. Den andra saken som tas upp i reservationen A avser schablonbidraget till kommunal vuxenutbildning. Enligt de bestämmelser som gäller utgår ett statsbidrag till kommunerna om 2 procent av lönekostnaderna för den kommunala vuxenutbildningen. Av detta belopp utgår 1,8 procent schablonmässigt, medan resten ställs till skolöverstyrelsens förfogande för att utdelas efter prövning av ansökningar. — Detta är innebörden av 83 § i kungörelsen om kommunal och statlig vuxenutbildning. Reservanterna skriver att Kungl. Maj:ts kungörelse, trots ett klart uttalande av riksdagen att visst statsbidrag skall kunna användas för Nr 77 uppsökande verksamhet för vuxenutbildningen, inte innehåller någon Onsdagen den anvisning om att statsbidraget även får användas för detta ändamål. 10 maj 1972 Vidare skriver reservanterna att riksdagens uppfattning inte i sin helhet kommit att förverkligas. Granskning av Utskottsmajoriteten kan inte se saken på det sättet. Den enda rimliga — Statsrådens tolkningen av 83 § i den aktuella kungörelsen är att statsbidraget också ämbetsutövning kan användas för uppsökande verksamhet. Det finns nämligen inga villkor 71. m. knutna till statsbidraget om att pengarna skall användas för vissa Behandlingen av ändamål. Beloppet ställs till kommunens förfogande. Det talas för övrigt i 83 § om ”härmed sammanhängande åtgärder”. Detta uttryck syftar bl.a. just på den uppsökande verksamheten. Det måste därför vara klart att kommunerna också kan använda pengarna till bl.a. uppsökande verksamhet. I ett interpellationssvar den 9 mars i år slog statsrådet Moberg fast att bestämmelserna bör tolkas just så som utskottsmajoriteten anser. Det finns med andra ord ingen oklarhet på denna punkt och inte heller någon tvekan om tolkningen av riksdagens och regeringens beslut. Det tredje ärendet, slutligen, som tas upp i reservationen A gäller Kungl. Maj:ts beslut den 8 oktober 1971 att utan åtgärd lämna riksdagens skrivelse den 28 november 1961 med begäran om en utredning angående civilrättslig lagstiftning om mäklarverksamheten. Det är riktigt, som det har påpekats här i debatten, att detta ärende har varit föremål för frågor i riksdagen under ett antal år — 1964, 1966 och 1968. Vid samtliga tillfällen har den då fungerande justitieministern meddelat att eventuella civilrättsliga regler rörande mäklarverksamhet borde utarbetas i nordiskt samarbete men att intresset för saken i övriga nordiska länder hade visat sig vara ringa. På grund av det omfattande reformarbetet inom departementet var det nödvändigt att göra en stark prioritering av lagstiftningsuppgifterna, och med hänsyn därtill hade inga åtgärder vidtagits. Justitieministern avsåg dock att vid lämpligt tillfälle på nytt aktualisera frågan om nordiskt lagstiftningsarbete rörande mäklarverksamheten. Nu hör det till bilden att konstitutionsutskottet i olika sammanhang har framhållit, att det är angeläget att man vidtar åtgärder för att minska ärendebalansen. Mot den bakgrunden utfärdades den 7 september förra året en PM ställd till expeditionscheferna i departementen från statsrådsberedningen. Denna PM tog upp just de ärenden som ingick i ärendebalanserna. Den rekommenderade vissa förfaringssätt för att därigenom minska ärendebalanserna.

Mot bakgrunden av denna skrivelse tog justitiedepartementet upp den 113 tio år gamla frågan om mäklarverksamheten och konstaterade att det i dag inte finns det underlag för utredningen som man tidigare ansett nödvändigt. Med hänsyn härtill och även med hänsyn till det omfattande arbete man i övrigt har att utföra när det gäller fortsatt reformverksamhet inom justitiedepartementets område avskrevs ärendet från fortsatt handläggning. Detta skedde efter det att ärendet legat tio år i väntan på att man skulle få till stånd den internordiska samverkan på området som man ansåg nödvändig. Herr talman! Jag vill med dessa ord få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få börja med den sista saken som herr Wictorsson berörde, det tio år gamla utredningskravet. Självfallet tar reservationen i utskottet på den punkten inte ställning till frågan om eventuella förändringar i mäklarverksamheten. Reservanterna reagerar helt enkelt mot att ett utredningskrav här har förbigåtts. Detta har skett utan att någon annan motivering anförts än att man vid en prioritering inom departementet inte funnit skäl att tillsätta någon utredning. Från de principiella synpunkter som jag anförde i mitt första inlägg tycker vi att ett påpekande av den arten hade varit på sin plats.

Dessa båda viljeyttringar är knappast möjliga att förena, När det till sist gäller vuxenutbildningen kan sägas att riksdagens beslut byggde på en aktion inom utbildningsutskottet. Det var en viljeyttring, som syftade till en förändring då det gällde att åstadkomma en ökad uppsökande verksamhet. Vår anmärkning på den punkten är att denna viljeyttring inte har beaktats och inte heller föranlett någon regeringens åtgärd.
Herr talman! Jag vill bara helt kort till herr Molin säga att folkpartiets utskottsledamöter har i ett särskilt uttalande som behandlar en annan fråga i utskottets betänkande framhållit önskvärdheten av att Kungl. Maj:ts propositioner formuleras klart och otvetydigt så att risk för feltolkningar inte uppkommer. Jag kan väl göra det tillägget att man sannolikt har anledning att uttala samma fromma förhoppning när det gäller kompromisser i riksdagens utskottsarbete.
Herr talman! Jag vet inte om det uttalande som herr Wictorsson citerade från vår sida var en ”from” förhoppning — jag avstår från att bedöma den saken. Men förhoppningen att man i statliga dokument och författningstexter skall uttrycka sig klart och tydligt tror jag kan utsträckas till att gälla alla regeringens dokument. Om herr Wictorsson hävdar att man i stadgan för socionomutbildningen de facto intagit samma ståndpunkt som riksdagen och utbildningsutskottet gjorde, då är det exempel på en ovanligt otydlig formulering i en författningstext. Men jag tror, herr talman, att här finns en skillnad i sak, och på det är reservationen grundad.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att jag har den förhoppningen att både Kungl. Maj:ts propositioner och riksdagens beslut skall utformas klart och entydigt.
Sedan samtliga under punkten ”Behandlingen av riksdagens skrivelser till Kungl. Maj:t” anmälda talare nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera ”Besvärsrätt för organisationer”.

Herr talman! Vid konstitutionsutskottets dechargegranskning har frågan om besvärsrätt för organisationer tagits upp. Bakgrunden är de förhållanden som råder särskilt avseende byggnads-, naturvårdsoch miljölagstiftningarna. Situationen är ju den att de enskilda människornas engagemang i miljödebatten har tagit sig allt starkare uttryck. Deras vilja att påverka samhällsutvecklingen har på samma sätt förstärkts. För att ge ökad tyngd åt sina synpunkter och krav sluter sig människor allt oftare samman i aktionsgrupper, byalag, miljögrupper, intresseorganisationer av olika slag. I debatter och vid kontakt med myndigheter har dessa grupper möjlighet att föra fram sina synpunkter på aktuella ärenden. Men när den formella ärendebehandlingen vidtar visar det sig att kretsen av s.k. sakägare i huvudsak begränsas till dem som har ekonomiska intressen att bevaka, framför allt då i egenskap av fastighetsägare, byggherre eller företagsägare. En enskild människa eller en grupp av människor som kanske hotas av en fullständig omställning av hela tillvaron om en ifrågasatt åtgärd vidtas, de människorna och grupperna ställs i ett avsevärt sämre läge. Här råder alltså inte jämlikhet mellan berörda intressenter, och detta upplever många människor som rättslöshet. I flera uppmärksammade fall har berättigade intressen inte kunnat hävda sig vid den formella handläggningen av mycket stora och viktiga ärenden, helt enkelt därför att de inte har företrätts av sakägare utan ”bara” av enskilda människor. Den enskilda människan upplever de nu rådande förhållandena på det här området så att samhället favoriserar vissa intressenter med ställningen som sakägare. Sakägarställningen ger ju rätt till remissyttranden, plädering och besvär. Skall samhällets miljövårdssträvanden och ambition att fördjupa miljödebatten vinna respekt, måste dessa missförhållanden på något sätt rättas till. Det kan ske på många olika vägar. Framför allt gäller det när vi begränsar oss till diskussion om besvärsrätten att utveckla en klar praxis. Konstitutionsutskottet tog upp denna fråga i sin dechargegranskning 1969 och gjorde då en rad entydiga uttalanden om det angelägna i en klarare praxis. Den granskning som nu företagits visar att riksdagens önskemål den gången ännu inte har tillgodosetts av regeringen. Kungl. Maj:t har alltså inte följt de uttalanden som konstitutionsutskottet och riksdagen gjorde 1969. Detta tolkar jag som en nonchalans gentemot riksdagen. Det finns i dag alltså ingen praxis om besvärsrätt för organisationer. Jag är medveten om att detta är en väldigt svår fråga. Den är inte alls enkel att lösa; man kan inte ge någon patentlösning. Men det finns sätt att utveckla en klar praxis som gör att människor vet vad de har att rätta sig efter — att man inte skall behöva sväva i ovisshet om man är besvärsberättigade eller inte, att Kungl. Maj:t tillämpar en likartad behandling av ärenden av det här slaget. För att något belysa vilken obalans som kan förekomma kan man ta exemplet med en hyresfastighet med 100 lägenheter, där 99 lägenheter bebos av hyresgäster, som är organiserade i en hyresgästförening, medan en lägenhet bebos av fastighetsägaren. Ett stadsplaneförslag aktualiseras på angränsande fastighet. Hyresgästerna får tycka precis hur mycket de vill i den här frågan. Kanske t.o.m. deras organisation, hyresgästföreningen, får vara med och tycka. Men när den formella ärendebehandlingen sätter in är de 99 hyresgästerna borta ur bilden, och den ende fastighetsägaren får vara med. Det är bara han som har rätt att anföra besvär. Det exemplet belyser väldigt klart hur det här fungerar i praktiken. Det visar hur angeläget det är att man utvecklar dessa frågeställningar. Det sker nu i vad avser den här sakfrågan inom bygglagutredningen, som dock kan förväntas ta god tid på sig. De frågor vi här diskuterar är alltså besvärsrätten i ärenden enligt byggnads-, naturvårdsoch miljöskyddslagstiftningen. Det kan ju vara värt att notera i det sammahanget att den nu så aktuella bekämpningsmedelsförordningen och instruktionen för giftnämnden inte innehåller några besvärsregler. Där är alltså förhållandena helt oklara. Ett särskilt intressant fall har utskottet träffat på. Lundby kommunalförening i Göteborg har skrivit till konstitutionsutskottet och uttryckt sitt missnöje med Kungl. Maj:ts handläggning av ett besvärsärende. Den skrivelsen har initierat den aktuella granskningspunkten, som togs upp efter ett yrkande härom i konstitutionsutskottet på basis av skrivelsen. Det som är särskilt intressant med skrivelsen är att man i kanslihuset inte ens har brytt sig om att kontrollera om någon av undertecknarna av besvärsskrivelsen möjligen kunde vara sakägare i mera formell mening — vilket visade sig vara fallet. Åtta av nio styrelseledamöter i den här föreningen är fastighetsägare och alltså sakägare enligt den formella ordning som gäller för miljöskyddslagstiftningen. Här har alltså departementet inte ens gjort sig besvär med att undersöka huruvida en person som hade skrivit under besvärsskrivelsen var besvärsberättigad. Kungl. Maj:t har ansvaret för att utveckla en praxis för besvärshandläggning och besvärsbehörighet. Denna praxis är så mycket mer väsentlig som det finns oklarheter och olikheter i gällande lagstiftning. Kungl. Maj:t vill på den här punkten tydligen inte, trots riksdagens tidigare påpekanden, ta på sig normbildningsuppgiften. Det är anmärkningsvärt att i en fråga av den här typen, som i den allmänna debatten har utvecklats oerhört snabbt under senare år, utskottsmajoriteten inte ens står fast vid 1969 års skrivning i konstitutionsutskottet. Det lilla försiktiga påpekande som görs i reservationen ansluter också väl till vad utskottet säger på andra ställen i sitt nu aktuella betänkande. Vi reservanter poängterar att det är väsentligt att Kungl. Maj:t bringar sin praxis i besvärsfrågor till allmän kännedom, att avvisningsbeslut alltid förses med klargörande motivering och att det är angeläget att Kungl. Maj:t verkligen undersöker, om det finns någon formellt besvärsberättigad inom den organisation som besvärar sig. Inte ens detta kan alltså utskottsmajoriteten nu uttala. Det är ju något överraskande att positionerna i denna fråga inte har flyttats framåt utan bakåt.

Herr talman! Utskottet har ju mycket noga redovisat sina synpunkter i detta ärende, och jag skall inte upprepa vad som sägs i betänkandet. Men skillnaderna mellan tankarna i utskottsmajoritetens skrivning och de tankar som kommit till uttryck i reservationen är verkligen inte stora. Sedan man konstaterat detta finner man att herr Norrby i Åkersberga ändå vill uppträda som den sanne folkpartisten. Han säger först att han är medveten om att det är en mycket besvärlig fråga men att den naturligtvis har behandlats mycket nonchalant av regeringen. Det kan väl ändå erkännas att det gäller en besvärlig fråga och att vi har anledning att efterhöra och iaktta den praxis som kommer att utvecklas genom rättsbehandlingen. Jag tycker att man också skall vara medveten om vilka bromsande effekter som åtgärder på detta område kan få för ett samhälle som vill förändras — och det vill de flesta samhällen. Herr Norrby ondgör sig vidare över att klagande, som varit sakägare men inte uppträtt som sådana, nonchalerats av regeringen, som inte tagit reda på det rätta förhållandet. Herr Norrby! Det får väl ändå vara någon gräns på pretentionerna! Är den som söker rättelse sakägare, bör han väl i all rimlighets namn uppge detta. Jag vill tillägga att vi väl i övrigt är medvetna om att såväl statliga som kommunala myndigheter alltid är mottagliga för såväl skrivelser som besök, om man verkligen har något att meddela eller berätta som kan förändra en viss situation eller bedömningen av denna. I detta stycke får vi väl ändå erkänna att alla vägar står öppna för den som vill meddela något, oavsett om vederbörande är sakägare eller inte. Har man något väsentligt att meddela, kommer det att beaktas. Därför menar jag att vi har anledning att följa vad utskottsmajoriteten här har föreslagit. Jag vill härutöver bara säga att man tidigare har ondgjort sig över den socialdemokratiska utskottsmajoriteten, som blint följer regeringspropositionerna och försvarar dessa i alla sammanhang. Men på denna punkt, herr Norrby, har vi ändå anledning att betänka att det av utskottets 15 ledamöter, varav 7 tillhör den borgerliga sidan, är det endast 2 som haft lust att ställa sig bakom reservationen. Man kan således inte gärna säga att utskottsmajoritetens bedömning är ensidig. Varken centern eller moderata samlingspartiet har velat understödja reservationen. Man har kanske inom dessa partier en bättre uppfattning om vilket ömtåligt område man här ger sig in på, om man tar ställning innan man har låtit den juridiska sakkunskapen ge sin mening till känna om hur dessa frågor skall behandlas i fortsättningen. Herr talman! Jag skall inte utveckla denna fråga genom någon längre utläggning. Jag yrkar bifall till utskottets motivering.
Herr talman! Herr Henningsson utnämnde mig till den sanne folkpartisten av det skälet att jag vill ta itu även med de besvärliga frågorna. Jag tackar för den komplimangen. Att iaktta den praxis som utvecklas är alltså vad herr Henningsson tycker att man skall göra. Att be Kungl. Maj:t påverka utvecklingen av praxis tycker jag är betydligt angelägnare, och det har riksdagen också tyckt tidigare. I stället vill man nu lägga hela bevisbördan på de enskilda människorna eiler organisationsföreträdarna, och om den som undertecknat en skrivelse på en organisations vägnar råkar vara formell sakägare så skall han tala om det också — det är vad herr Henningsson har att säga. Min slutsats av herr Henningssons resonemang är att miljöfrågorna när det gäller besvärsrätten fortfarande är någonting för sakägarna, dvs. fastighetsägare och andra som har ekonomiska intressen att bevaka. De enskilda människornas rätt, hävdad genom sammanslutning i aktionsgrupper, intresseorganisationer osv., lämnar herr Henningsson åt sidan.
Herr talman! Om herr Norrby i Åkersberga uppfattade min anmärkning som en komplimang, så gjorde han tyvärr ett misstag.

Herr talman! Den fråga som nu är aktuell, frågan om offentliga utredningar, berör viktiga delar av arbetet med beredningen av statsmakternas beslut. Under senare år har en tendens kunnat märkas att utredningsarbetet inom kanslihuset fått ökad omfattning och betydelse. Det får givetvis negativa konsekvenser för den offentliga debatten, för oppositionspartiernas arbete och för intresseorganisationer. För att belysa det sista vill jag citera en ledarartikel i Landstingens tidskrift i april 1972, där det står bl.a. följande: ”Under senare år har man emellertid kunnat iaktta vissa utvecklingstendenser inom utredningsväsendet, som kan tänkas innebära en minskning av intresseorganisationernas inflytande. Många viktiga utredningar sker genom enmansutredningar eller inom departementen, ibland genom en mer eller mindre formell arbetsgrupp, som tillsatts utan särskilda direktiv. Utredningar av liknande ting tillsätts också i allt större utsträckning inom ämbetsverken på uppdrag av regeringen. — — — Tyvärr blir det alltmera vanligt att representationen icke ges formen av formellt ledamotskap eller expertuppdrag utan reduceras till ett deltagande genom en ”samrådsman” eller ”kontaktman”. Denne har inget formellt förordnande av departementetschefen och deltar i utredningens arbete endast i den omfattning utredningen bedömer detta erforderligt eller eljest förenligt med sina intressen. — — — Innebörden av departementschefsdirektiv om samråd med berörd organisation ges uppenbart en högst varierande tolkning.” Avslutningsvis skriver tidningen: ”Tendensen att allt fler utredningar blir interna departementsoch verksutredningar är starkt oroande. Den traditionella utredningens form genom i gängse ordning utsedda likvärdiga representanter för berörda intressen synes vara att föredra. I dagens läge synes än mer angeläget att samarbetet mellan intresseorganisationerna och statsmakterna i utredningssammanhang inte försvagas genom en uttunning av organisationernas medinflytande.” Det där var alltså vad en stor intresseorganisation hade att säga om utredningsväsendets utveckling. Ökad offentlighet inte minskad bör prägla utredningsväsendet. Tendensen till politisering och försvårande av oppositionens arbete genom fler departementsutredningar och begränsad medverkan av parlamentariker i det offentliga utred ningsarbetet ser ut att förstärkas. Utredningsväsendets syfte bör givetvis vara att förutsättningslöst ta fram de fakta som behövs för beredningen av ett ärende. Det är väsentligt att utredningsväsendet omfattas med allmänt förtroende och att det inte kan insmyga sig misstankar att fakta blir tillrättalagda på ett visst sätt, t.ex. genom att man plockar fram vissa fakta men inte andra. Det är ett av många viktiga skäl för att man skall eftersträva offentliga utredningar i största möjliga utsträckning. De departementsutredningar som här berörs får alltmer karaktären av att vara beställningsarbeten åt regeringen. En för oppositionspartierna rätt märklig konsekvens av det omfattande utredningsväsendet är att utredningarna blir en sorts uppsamlingsplats för alla initiativ och förslag som förs fram inom de verksamhetsområden som berörs av utredningar. Man skulle kunna säga att verksamhetsfältet ligger i träda under utredningstiden. Det återverkar naturligtvis också på det successiva reformarbetet. Ett långrotande med en utredning, exempelvis bygglagutredningen, som jag nämnde nyss, innebär ju att inga väsentliga reformer kommer till stånd under den tid utredningsarbetet pågår. Just när det gäller den utredningen som är en offentlig utredning med parlamentariskt inslag är det angeläget med reformer, som jag nyss hade anledning anföra. En annan tendens som märkts mycket klart på senare tid är att regeringen lägger fram förslag för riksdagen, baserade inte på offentliga utredningar som remissbehandlats utan på interna departementsutredningar som presenteras först när de läggs fram i propositionen. Vi har ett klart exempel i den nu aktuella s.k. skattereform som presenterats från regeringens sida. Ingen offentlighet gavs åt det material man förde fram förrän propositionen presenterades. Detta är ett effektivt sätt att försvåra oppositionens arbetsmöjligheter. Den granskningsfråga som tagits upp inom konstitutionsutskottet avser metoden med utredningar inom departement, som tillämpas alltmer i stället för parlamentariska utredningar. En granskning av metoden som sådan bör då avse omfattningen av utredningsverksamheten, direktiv, redovisningsformer, remissbehandling och sammansättning av arbetsgrupper. Denna fråga togs upp redan den 26 februari 1971. Det har alltså varit över fjorton månader för beredningen av denna fråga i konstitutionsutskottets kansli. Man har haft god tid på sig. Vad har man då kunnat ta fram? I stort sett ingenting! Statsrådsberedningen har inte kunnat ge underlag för den bedömning som granskningen skulle avse. Antingen vill statsrådsberedningen inte ge något sådant underlag eller också kan man det inte. Vilket det nu är frågan om är det lika illa i båda fallen. Vill man inte ge konstitutionsutskottet upplysningar är det principiellt allvarligt, kan man inte ge information om pågående departementsutredningar, tyder det på att man i statsrådsberedningen helt enkelt inte har ett klart begrepp om hur denna verksamhet i dag fungerar. Det finns anledning erinra om 1965 års departementsreform. Den refereras i den promemoria som är fogad som bilaga nr 7 till konstitutionsutskottets betänkande nr 26. I denna PM konstateras att syftet med reformen var att åstadkomma förbättrade möjligheter till långsiktig planering och samordning. Men den långsiktiga planeringen och samordningen avsåg tydligen inte utredningsverksamheten inom kanslihuset. Om det är långsiktig planering och samordning de ökade resurserna används till i kanslihuset, så må det väl konstateras att man tydligen på denna punkt skändligen misslyckats eftersom man inte ens kunnat ge konstitutionsutskottet en klar bild av omfattningen av departementsutredningarna, hur de är uppbyggda osv. Det är alldeles uppenbart att man helt enkelt inte har någon klar gränsdragning mellan departementsutredningar och informella arbetsgrupper och att man inte har gjort sig besväret med att ens inventera dessa företeelser. Vidare utgick riksdagen i sitt beslut 1965 från att utredningsarbetet huvudsakligen skulle äga rum utanför departementen — i underlydande organ, genom kommittéer och särskilt tillkallade sakkunniga. Nu är frågan den vilken innebörd man lägger i begreppet huvudsakligen, om det skall vara 50 procent eller mer än 50 procent. Jag lägger för min del i det begreppet in att det skall vara den klart dominerande delen. Så synes nu inte vara fallet, men det underlag som redovisas för konstitutionsutskottet och riksdagen räcker inte för en säker bedömning om den önskade utvecklingen verkligen har ägt rum. Det finns här också anledning att citera, vilket görs i promemorian, vad dåvarande statsministern Erlander sade vid några tillfällen i riksdagen i interpellationsoch frågedebatter. Som en kommentar till det offentliga utredningsoch remissväsendet i vårt land sade han bl.a.: ”Detta är ur flera synpunkter utomordentligt värdefullt. Bl a. torde oppositionspartierna i Sverige härigenom ha större möjligheter att få insyn i sakfrågorna och att påverka politiken än vad oppositionen i andra länder har.” Som jag ser det har arbetsmöjligheterna för oppositionspartierna i Sverige på denna punkt förändrats till det sämre sedan 1964, när dåvarande statsministern gjorde detta uttalande i en interpellationsdebatt. Han framhöll då också ”att det i praktiken torde vara svårt att finna något "väsentligt reformförslag”, som inte grundas på offentligt material, som regel — men inte nödvändigtvis — i form av betänkanden från en parlamentariskt sammansatt utredning”. Min kommentar i dag till det uttalandet 1964 är: Det var då det.

Om den här tendensen beträffande utredningsväsendet säger vi reservanter: ”Härigenom försvåras — — — en allsidig och omfattande debatt innan beslut fattas.” Den offentliga debatten försvåras alltså, men samtidigt försvåras också arbetsmöjligheterna för oppositionspartierna, och svårigheterna ökar för intresseorganisationer att framföra sina synpunkter. Enligt vår uppfattning har alltså utredningsväsendet utvecklats till det sämre. Det är ett påstående som vi finner grund för i det utredningsmaterial som konstitutionsutskottet har lagt fram.